Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. I förra årets debatt angående utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning tog jag särskilt upp den amerikanska bolånekrisens effekter på ekonomin. Jag efterfrågade att regeringen skulle ta sitt ansvar och informera om effekterna av den amerikanska krisen för svensk ekonomi. Från oppositionens sida hade vi vid flera tillfällen bett regeringen hålla oss informerade om utvecklingen men inte fått gehör. Utskottsmajoriteten svarade att utskottet förutsatte att regeringen i en situation av omfattande finansiell instabilitet skulle informera och samråda med riksdagen. Jag framhöll att vi socialdemokrater då - liksom nu - var beredda att ta vårt ansvar vid en krissituation. Men det är möjligt bara om regeringen håller oppositionspartierna informerade om förhållandena i den finansiella sektorn. Tyvärr tog inte regeringen den utsträckta handen från oss i oppositionen. Så sent som den 15 april i år, vid debatten om vårpropositionen, raljerade Anders Borg att alla gör bedömningen att vi står inför en avmattning men att ingen annan än Pär Nuder delade Thomas Östros bedömning att Sverige står inför en nära förestående bankkris. Med facit i hand vet vi att Thomas Östros och Pär Nuder hade rätt. Anders Borg står nu där med banken Carnegie, en bankgaranti som inte fungerar som det var tänkt och företag som riskerar att gå i konkurs på grund av brist på krediter. Herr talman! Jag fick inget gehör för ett år sedan. Men jag kan konstatera att det är ett ganska luttrat finansutskott som under denna höst har fått göra åtskilliga snabbehandlingar av propositioner som har lämnats med kort varsel, och med ännu kortare motionstider, för att sedan med hög hastighet passera kammaren. Sammantaget har finansutskottet behandlat fem propositioner med anledning av den omfattande finansiella instabiliteten i världen som direkt påverkar Sverige, vår ekonomi och den finansiella marknaden. De beslutsunderlag som har presenterats för riksdagen har i flera fall haft påtagliga brister och varit dåligt underbyggda. Det har inneburit ytterligare arbete för alla inblandade här i riksdagen, och åtgärderna har i vissa fall inte heller gett det resultat som var avsett. Det gäller exempelvis bankgarantin. Trots att propositionen om stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet behandlades under stor brådska här i riksdagen, med beslut den 29 oktober, har fortfarande bara en av de fyra systemviktiga storbankerna anslutit sig till bankgarantin. Det tog tre dagar för riksdagen att få detta program på plats. Men sedan dess har väldigt lite hänt. Väldigt få banker har gått med i garantiprogrammet. Jag menar att detta är mycket bekymmersamt. Regeringens oförmåga att hantera bankgarantiprogrammet resulterar i ökade kostnader för privatpersoner och företag. Så sent som i tisdags hade vi i finansutskottet och näringsutskottet en utfrågning med anledning av propositionen om stärkta insatser för fordonsindustrin, där representanter från underleverantörerna till fordonsindustrin deltog. De redovisade att företagens svåra läge när det gäller likviditeten beror på kundernas mycket stora volymneddragningar och bankernas fortsatta restriktivitet när det gäller finansiering av rörelsekapital. De visade med isande tydlighet att bankerna inte fungerar normalt och att det är mycket bråttom. Många i grunden stabila och solida företag riskerar att gå i konkurs för att kreditmarknaden inte fungerar. För vissa företag handlar det om dagar, inte veckor, innan en lösning måste komma på plats för att konkurser på grund av brist på krediter ska undvikas. Vi föreslog redan i november ett omfattande stimulanspaket på 17 miljarder kronor för 2008 och 2009 som syftar till att undvika en djup och långdragen lågkonjunktur, men också till att investera i kompetens och grön omställning, och vi har därefter föreslagit ytterligare investeringar som ryms väl inom Konjunkturinstitutets rekommendationer. Herr talman! Vi socialdemokrater anser att Finansinspektionen behöver 12 miljoner kronor i ytterligare resurser. De extra resurserna ska användas för att säkerställa att Finansinspektionen under de kommande åren kan genomföra sitt grundläggande uppdrag, som omfattar tillsyn, reglering och tillståndsgivning inom den finansiella sektorn. Utvecklingen under hösten visar att det är av yttersta vikt att finansmarknaden fungerar väl. Sedan budgeten lades fram har Finansinspektionen fått ytterligare uppgifter på grund av finanskrisen och de beslutade åtgärderna för att stabilisera det svenska finansiella systemet, vilket ytterligare understryker behovet av extra resurser. Även Riksgäldskontoret har på grund av finanskrisen fått ytterligare betungande arbetsuppgifter, inte minst på grund av bankgarantin. Det är förändringar som vi socialdemokrater anser motiverar förändringar i Riksgäldens styrelse. Genom beslutet den 29 oktober gavs Riksgälden möjlighet att besluta om stödåtgärder till kreditinstitut som inte begränsas till något belopp. Det ger Riksgälden synnerligen omfattande befogenheter. Vi socialdemokrater anser att dessa nya befogenheter måste mötas av förändringar i Riksgäldens styrelse så att den får en parlamentarisk representation. Enligt uppgift ska regeringen i dag utse tre nya styrelseledamöter, 37 arbetsdagar efter det att beslutet om Riksgäldens utökade befogenheter fattats. Regeringen har under denna höst lämnat fem extra propositioner som man har begärt att riksdagen ska snabbehandla, men själv tar regeringen 37 dagar på sig att för att utse tre ledamöter till Riksgäldens styrelse! Vi förutsätter att styrelsen kompletteras så att vi får en parlamentarisk insyn. Allt annat är oacceptabelt med hänsyn till det jättebelopp på 1 500 miljarder kronor som nu hanteras av Riksgälden. Jag vill också kommentera att regeringen i budgetpropositionen inte föreslår åtgärder för att förstärka krisberedskapen i det svenska betalningssystemet. Finansutskottet behandlade i våras Riksrevisionens granskning av krisberedskapen i det svenska betalningssystemet. Granskningen visade på allvarliga svagheter och brister. Vi framhöll då vikten av att åtgärda problemen och att regeringen senast i budgetpropositionen för 2009 borde återkomma till riksdagen med information om vidtagna och planerade åtgärder. Regeringen skriver visserligen att den ser allvarligt på problemet men hänvisar till att frågan bereds i Regeringskansliet. Vi anser att nivån på krisberedskapen i betalningssystemet är tydligt kopplad till stabiliteten på finansmarknaderna och till samhällsekonomins funktionssätt. Det är mycket viktigt att säkerställa en tillräcklig krisberedskap inom detta samhällsviktiga område. Därför är det allvarligt att regeringen dröjer med att ta fram åtgärder för att förstärka krisberedskapen i det svenska betalningssystemet. Denna tidsutdräkt i en mycket viktig fråga är anmärkningsvärd.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Sonia Karlsson för en mycket bra beskrivning av vad som har hänt under den här hösten. Jag är lite oroad över den mediala bild av finansministern som nu ges. Han hyllas och har till och med har fått en pepparkaksgubbe bakad efter sig. Jag tycker att det är väldigt märkligt. Vi har faktiskt en finansminister som har blundat och inte velat se alla de tecken på lågkonjunktur och finanskris som funnits. Tyvärr har vi också en majoritet i finansutskottet som verkar vara lika blind. Jag tänkte dock framför allt prata om Konjunkturinstitutet, en myndighet som ligger under det här utgiftsområdet. Regeringen har ju genomdrivit en rad nedläggningar av myndigheter, och andra har fått kraftigt minskade anslag. Detta har man motiverat på olika sätt, främst med att det skulle handla om ekonomisk effektivitet. Vi kan dock konstatera att regeringens val av myndigheter uppvisar en mycket tydlig ideologisk agenda. De myndigheter som lagts ned är nämligen sådana som arbetat med kunskapsutveckling och politikuppföljning i för dem som arbetar viktiga frågor som arbetsmiljö, säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Exempelvis har Arbetsmiljöverket drabbats, och Arbetslivsinstitutet har lagts ned. Regeringen har dock inte visat några planer på en översyn av de myndigheter som bedriver verksamhet utifrån helt andra utgångspunkter. Särskilt anmärkningsvärd är de dubbla standarder som gäller regeringens syn på myndigheters opinionsbildande arbete. För två år sedan ansåg Mats Odell att en utredning behövdes därför att myndigheter "i för stor utsträckning tillåtits bedriva opinionsbildning" och att det därför skulle behövas "tydligare gränser för vad som bör vara myndighetsuppgifter och vad som bör vara förbehållet den politiska och allmänna opinionsbildningen eller marknadsekonomin". Samtidigt har regeringen tydligt uttryckt att den gillar ideologiska synpunkter. Till exempel har Anders Borg gjort så när Konjunkturinstitutet har uttalat sig. Konjunkturinstitutet har också blivit en väldigt opinionsbildande myndighet, och detta helt utifrån ett marknadsliberalt och nationalekonomiskt perspektiv. Vänsterpartiet föreslår att Konjunkturinstitutet läggs ned. Det skulle spara pengar. Vi tror också att det skulle bli mer effektivt och ge bättre kvalitet på de makroekonomiska bedömningar i Sverige om man sammanfogade den kompetens som finns på olika myndigheter. I dag har vi Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, Riksbanken, Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och troligtvis ett antal andra departement och myndigheter som håller på med de här frågorna. Det vore intressant att se vad denna verksamhet kostar och vad vi faktiskt får ut av den. Vänsterpartiet föreslår alltså att Konjunkturinstitutet läggs ned och att en del av de arbetsuppgifter KI utför överförs till SCB, som därmed också får höjda anslag. Vidare föreslår vi att Finanspolitiska rådet läggs ned. Detta råd kom ju till för att legitimera regeringens politik och passar väl in i det förhållningssätt till den ekonomiska politiken som fanns i början av 90-talet och som den nuvarande högerregeringen står särskilt fast förankrad i. En rad institutionella inslag minskar de folkvaldas möjligheter att föra en ekonomisk politik för full sysselsättning och bidrar samtidigt till en allmän ekonomisk utveckling där löntagarnas positioner på arbetsmarknaden försvagas till förmån för arbetsgivarnas. Vi tror att Finanspolitiska rådet blir ytterligare ett organ som ska klä regeringens högerpolitik i ett falskt vetenskapligt skimmer. Den snäva ekonomiska teoribildning som ligger till grund för mycket av dagens etablerade ekonomisk-politiska debatt har mycket uppenbara ideologiska utgångspunkter som borde vara föremål för en problematiserande samhällsdebatt snarare än att befästas i myndighetsform. Vi sparar då in lite mer pengar om vi lägger ned Finanspolitiska rådet. Däremot anser vi att Finansinspektionen bör få ytterligare anslag. Finansinspektionen har under de två år som jag har suttit i finansutskottet fått ett mycket utvidgat uppdrag, bland annat genom olika EU-direktiv som de inte har fått kompensation för att utföra. Vi vet att under en finanskris finns det stor risk för att brottsligheten ökar. Vi menar därför att Finansinspektionen behöver utökade anslag av den anledningen. Vi är också väldigt oroliga för konsumentskyddet. Vi föreslår en utökning av Finansinspektionens ram med 10 miljoner kronor.

Herr talman! Under hösten har världens politiska församlingar utsatts för stora påfrestningar. Den globala finansiella krisen har verkligen testat de olika politiska församlingarna runt om i världen. Jag är väldigt glad att kunna konstatera att den här församlingen, Sveriges riksdag, har bestått testet. Jag tycker att det är ett gott betyg till det svenska parlamentet att när det blir väldigt svåra situationer lyckas vi, trots oenighet i många frågor, olika ideologier och olika väljarbaser, ta oss samman. Jag instämmer i den beskrivning som Sonia Karlsson har gett, att finansutskottets behandling av de mycket stora och mycket svåra ärendena har gått väldigt bra. Och det har gått bra genom att vi har satt landet framför smala partiintressen. Jag tycker också att en annan del av det svenska systemet har fungerat väldigt bra, och det är det som egentligen är frågan för debatten i dag på utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning, nämligen de svenska myndigheterna. De tre myndigheter som har varit mest i elden - Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen - har agerat såväl snabbt, klokt som kraftfullt. De har inom de ramar och inom den modell vi har i Sverige med oberoende myndigheter agerat väldigt väl, så att vi i denna mycket svåra kris ändock så här långt har klarat oss väl. Det blir ofta så i debatten här i kammaren att vi lyfter upp det som skiljer, och visst finns det sådant som skiljer i det här ämnet också. Det här politikområdet omfattar 11,9 miljarder kronor. I debatten här i dag när det gäller ramar kan man konstatera att skillnaden mellan den ram som majoriteten har lagt och den ram som Socialdemokraterna har lagt är 1 promille, så när det gäller själva ramen är vi väl tämligen överens. Däremot finns det en stor skillnad mellan partierna här inne i kammaren, och den redovisades väldigt tydligt av Ulla Andersson i förra inlägget. Vänsterpartiet vill avskaffa två myndigheter, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet. Man framför väldigt tydligt att man inte vill ha den typen av kunskap och råd som dessa två myndigheter kan bistå med. I det socialdemokratiska budgetförslaget och i den socialdemokratiska reservationen finns inga invändningar mot dessa två myndigheter. Konjunkturinstitutet har också funnits under en socialdemokratisk regering. Jag tycker att det här är en väldigt viktig skillnad, för i dessa viktiga frågor som rör hur finanspolitiken fungerar går inte skiljelinjen mellan majoriteten och Socialdemokraterna. Vi har emellanåt olika syn på vad man ska vidta för åtgärder, och vi representerar delvis olika ideologiska inriktningar. Men vi menar väl ändock att politiken ska vila på en stabil grund med starka myndigheter som ger gott beslutsunderlag till regeringen. Här har nog det rödgröna blocket en intressant hemläxa att göra. Är det så att Socialdemokraterna vill täppa igen öronen och hålla för ögonen och egentligen låta finanspolitiken bli väldigt mycket mer politisk och inte lyssna på råd från kloka myndigheter?

Herr talman! Det blev till slut lite för mycket när Göran Pettersson påstod att finanspolitik inte skulle vara politik. Det är det här som är hela problemet med de myndigheter jag har tagit upp. Ekonomisk politik är politik. Det handlar om vilket samhälle vi vill bygga, hur samhället ska organiseras. Det handlar om vilka frågor som ställs och vilka svar som ges. Visst, det finns ekonomisk vetenskap som kan förklara och teoretisera olika modeller, men det finns en politisk arena som dessa nationalekonomer många gånger beträder som egentligen är förbehållen den ekonomiska politiken, alltså vår debatt. Det som är problemet är att man vill göra ekonomisk politik till något annat än vad det faktiskt är. Vi har skilda politiska partier i Sverige därför att det finns en grundläggande ideologisk skillnad i den ekonomiska debatten. Jag tycker att Göran Pettersson kastar sten i glashus. Han anklagar Vänsterpartiet för att vilja lägga ned myndigheter som vi menar överträder den ideologiska gränsen mycket tydligt, när regeringen själv lägger ned myndigheter som jobbar med arbetsmiljö för arbetstagare och kallar det för ideologiskt. Kan du förklara det, Göran Pettersson?
Herr talman! Politiken förs i sin högsta potens i den här kammaren. Det är här som det ska vara politik. Men politik ska också grundas på kunskap och fakta. Jag kan ta några politikområden. När det till exempel gäller miljöpolitiken formas den här, men den ska byggas på fakta som har tagits fram av vetenskap på stabila myndigheter. På samma sätt är det på det här området, att vi ska ha myndigheter och faktaunderlag som vi bygger politiken på. Sedan är det den här kammaren som är suverän att använda underlaget hur man vill, men att frånsäga sig underlag är en väldigt farlig väg att gå. Jag delar Ulla Anderssons uppfattning att vi inte ska ha myndigheter som övertar den politiska rollen och är de ideologiserande. Den delen ska ske här. Men sedan har vi olika uppfattningar när det gäller Konjunkturinstitutet. Just den ekonomiska forskningen och vetenskapen är ett knepigt område. Men själva politiken formas i de politiska församlingarna, och myndigheterna förser oss med ett gott underlag.
Herr talman! Man kan säga att Konjunkturinstitutets förhållningssätt bygger väldigt mycket på teorin om jämviktsarbetslöshet, alltså att det finns någon sorts naturlig nivå där arbetslösheten kan ligga, för annars sticker inflationen i väg. Då framställs det som att inflation skulle vara mer skadligt än hög sysselsättning och massarbetslöshet. Det finns en hel del luckor i denna ekonomiska teoribild. 20 år tillbaka i Sverige hade vi enligt Konjunkturinstitutet en lägre jämviktsarbetslöshetsnivå än vi beräknas kunna ha i dag. 6 procent beräknade KI för ett tag sedan att arbetslösheten ska kunna ligga på. Då kan man säga att allting som hänt sedan 20 år tillbaka, att vi har fått fler otrygga anställningsformer och på olika sätt har avträtt den arbetsmarknadspolitiska arenan, egentligen skulle kunna tyda på att vi skulle kunna ha en lägre jämviktsarbetslöshet i dag enligt jämviktsarbetslöshetsmodellen. Men det har vi faktiskt inte. Det finns alltså stora hål i de här teoretiska modellerna. Ett annat problem med dessa teoretiska modeller är att de helt saknar ett maktperspektiv. Det kanske inte är så konstigt att Göran Pettersson står och försvarar de här modellerna, eftersom en teoretisk modell som alltid pekar ut de härskande som de mest lämpliga att härska självklart alltid blir mest rumsren och därmed också får större stöd än en teori som pekar ut en annan maktordning. Eller hur? Ekonomisk politik handlar om just politik. Vi ska ha underlag, men de ska inte ta politisk ställning eller i ett vetenskapligt skimmer lägga fram sådant som är politik och inget annat. Det är en fara i den utveckling som vi har haft under lång tid.
Herr talman! Det var många starka synpunkter. Vissa låg utanför utgiftsområdet, så de lämnar jag därhän. Jag ser framför mig att det är viktigt i sådana här stora frågor att man har en mångfald också i de olika synpunkterna. Vänsterpartiet föreslår att man ska lägga ned Konjunkturinstitutet och föra ihop det till en myndighet. Det finns många fördelar med att föra ihop och få en rationalitet, men just när det gäller rådgivning och underlag i viktiga frågor tror jag att det finns en styrka också i mångfalden. Ulla Andersson lyfter fram ett antal andra perspektiv där vi har myndigheter som tittar på det så att vi även får den typen av andra vinklingar på ärenden. Jag kan bara konstatera att i detta ärende rörande Konjunkturinstitutet tycker regeringen och Socialdemokraterna lika och Vänsterpartiet annorlunda.

Herr talman! Finanspolitiken har flera uppgifter, men dess allra viktigaste syfte är att säkerställa hållbarheten i de offentliga finanserna. I Sverige vet vi alltför väl hur det kan gå om detta inte upprätthålls. Skenande underskott och statsskuld, försämrad kredit och trovärdighet och hög varierande inflation är något vi absolut inte vill återuppleva. Erfarenheterna från det tidiga 90-talets kris blev en väckarklocka. Hur skulle vi se till att det inte upprepades? blev per automatik den fråga som ställdes. Lösningen blev att binda upp politiken genom ett strikt, tydligt, öppet och trovärdigt ramverk för de offentliga finanserna. I dag har vi överskottsmål, budgetmarginaler och ramverk för utgiftstak. Även det penningpolitiska ramverket stramades upp. Riksbanken fick en oberoende ställning och uppdraget att värna prisstabiliteten. Dessa institutionella förändringar har gjort den ekonomiska politiken mer förutsägbar och tydlig och minskat den osäkerhet som tidigare rådde bland hushåll och företag. Som en följd har vi kunnat åtnjuta makroekonomisk stabilitet och kunnat amortera på statsskulden, återupprättat förtroendet för svensk ekonomi och skapat förutsättningar för att hantera den ogynnsamma demografiska utvecklingen. Herr talman! Ett huvudskäl för ett strikt finanspolitiskt ramverk och sunda offentliga finanser är att ha handlingsutrymme i krislägen. I dag skördar vi frukterna av de reformer som initierades och iscensattes under det sena 90-talet. Tack vare våra mål och regler kan vi nu när vi som bäst behöver det bedriva en politik som syftar till att öka efterfrågan och underlätta omställningen på arbetsmarknaden. Vi kan möta nedgången utan att tvingas till skattehöjningar och utgiftsnedskärningar. Till skillnad från många av våra europeiska grannländer kan vi dessutom stimulera ekonomin utan att den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna hotas. Det är dock viktigt att spara på krutet och att vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Förtroendet för den ekonomiska politiken är A och O för att våra åtgärder ska kunna vara trovärdiga och få önskad effekt. Vi vet dessutom sedan tidigare att de svenska statsfinanserna är mycket konjunkturkänsliga. Viss försiktighet är således påkallad, vilket är precis i linje med den förda politiken. Herr talman! Låt mig mot denna bakgrund peka på ett område i propositionen som vi nu behandlar.

Genom att ta ansvar skapar vi utrymme för handlingskraft i dag och i framtiden. Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Min present till kammaren är att jag ska vara ganska kortfattad. Det var någon här som sade att det fanns en bristande förmåga att hantera förhållandena i den finansiella sektorn. Man får dock skilja på den svenska finansiella sektorn och den amerikanska. Den amerikanska bolånekrisen byggde på att det var en affärsidé att mörka de risker som fanns. Att utifrån det titta på den finansiella sektorn i Sverige och komma till insikt i den tsunami som sedan drabbade oss är att gå lite långt, tycker jag. Vi står inte inför en bankkris i Sverige. Det är viktigt att konstatera. De svenska bankerna har klarat sig. Carnegie föll på eget grepp och hade fallit med eller utan bolånekris. Jag tror personligen att de antagligen inte blivit räddade om det inte varit en så labil övergripande situation. När det gäller bankgarantierna vet de som har talat om detta tidigare att regeringen och vi andra på den borgerliga kanten i utskottet hela tiden har kritiserat EU-nivån för att man inte har kommit fram till ett rimligt och bra beslut. Det som skett med Konjunkturinstitutet är mycket intressant. Man är i dag mycket mer självständig gentemot regeringen än vad man var för låt oss säga tio år sedan. Då var man Finansdepartementets förlängda arm. Det är man inte i dag. Finansministern blir förargad när man gör budgetprognoser och i andra avseenden visar sig självständig. Jag tycker att det är bra. Konjunkturinstitutet har i den meningen gått åt rätt håll.

Herr talman! Det ärende som vi debatterar i dag, Samhällsekonomi och finansförvaltning, innehåller det utgiftsområde som berör frågor för vilka de flesta medborgare i vårt land i vanliga fall känner: Det där är nog viktigt och bra, men det är inget som berör mig i min vardag. Den här hösten har dock visat att det här är något som mycket påtagligt berör oss alla i vår vardag. Jag tänkte säga något kort om några av de områden som ligger inom de 11,9 miljarderna i budgeten. Finansinspektionen och Riksgäldskontoret har båda varit uppe, men jag skulle också vilja diskutera staten som arbetsgivare och vikten av att vi har tydliga mål och ambitioner på detta område. Jag håller helt och hållet med de tidigare talare som har lyft upp vikten av att Finansinspektionen har tillräckliga resurser för sin verksamhet. Det anser även regeringen som i budgeten har höjt anslaget med 3,3 miljoner till 227,8 miljoner, bland annat för att sätta fokus på det som Ulla Andersson tog upp, nämligen konsument och tillsynsfrågorna. Regeringen har också under hösten berättat att man avser att återkomma i en tilläggsproposition under våren när man vet vilka ytterligare resurser som Finansinspektionen behöver. För att det ska vara rätt resurser och för att de ska användas på ett effektivt sätt har man gett Statskontoret i uppdrag att utreda hur resurserna används och hur mycket extra resurser som eventuellt kan behövas. Samma sak gäller för Riksgäldskontoret. Även deras resurser kommer att ses över och regeringen kommer att återkomma med en tilläggsproposition under våren. Det tycker jag är viktigt att ha med sig. Jag vill också kort beröra staten som arbetsgivare och vikten av den rollen. Det är viktigt att staten har höga ambitioner att vara en god arbetsgivare med höga ambitioner för jämställdhet, lönenivåer, hälsa och kompetens hos personalen och när det gäller att ha en mångfald bland sina anställda. Jag är glad att kunna konstatera att man faktiskt har förbättrat sig på de målområden som finns. När det gäller till exempel jämställda löner är det fortfarande upprörande att kvinnor anställda i staten har i genomsnitt 13,9 procent lägre lön än män, men utvecklingen går ändå åt rätt håll. Siffran var 14,3 procent ett år bakåt. Går vi tillbaka till 2000 var det så mycket som 17,7 procent lägre lön för kvinnor. Rensar man det som är högre lön på grund av olika ansvar och olika befattningar återstår det 1 procent som är oförklarlig 2007. Det var 1,1 procent året innan. Två år bakåt var det hela 1,7 procent. Vi ser att det går åt rätt håll.